Herr talman! Johan Hultberg har frågat mig om jag har för avsikt att ta initiativ till en lagstadgad definition för bilpoolbilar och när ett sådant förslag i så fall kan förväntas. Johan Hultberg har även frågat om jag är beredd att verka för att kommunerna ska få bättre verktyg, till exempel i form av en rätt att ta ut utsläppsdifferentierade parkeringsavgifter, för att påskynda omställningen och sänka transportsektorns utsläpp. Jag delar Johan Hultbergs uppfattning att det är viktigt att minska transportsektorns utsläpp. För att nå minskade utsläpp behöver vi bland annat ställa om fordonsflottan från fossila drivmedel. Regeringen arbetar därför aktivt med ett brett spektrum av åtgärder. Regeringen har till exempel tagit flera initiativ för att främja miljöbilar, däribland utredningen om ett svenskt bonus-malus-system för att främja rena bilar samt ett klimatinvesteringsstöd, det så kallade Klimatklivet, där investeringar görs i bland annat laddinfrastruktur för elbilar. Regeringen har även nyligen gett Transportstyrelsen i uppdrag att föreslå hur dagens miljözonsbestämmelser kan utvecklas för att bättre bidra till att miljökvalitetsmålen och målen för transportpolitiken uppnås. Transportstyrelsen ska bland annat utreda hur miljözoner kan användas för att premiera tysta och emissionsfria fordon. Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2016. En ökad användning av bilpooler är en tänkbar åtgärd för att minska trängseln och utsläppen, särskilt i våra storstäder. Näringsdepartementet har även uppmärksammats på att det i nuläget saknas en legaldefinition av begreppet "bilpoolsbil", vilket i dagsläget kan utgöra ett hinder för att skapa en anpassad lagstiftning.

Herr talman! Jag får väl tacka ministern för svaret, även om det i ärlighetens namn bär emot en smula. Det svar som ministern gav var nämligen långt ifrån vad jag hade hoppats på, faktiskt också långt ifrån vad jag hade trott. Jag ställde bland annat en rak fråga om huruvida regeringen har för avsikt att ta initiativ till en lagstadgad definition för bilpoolsbilar och när ett sådant förslag i så fall kan tänkas komma hit till riksdagen. Nu svarar ministern att Näringsdepartementet har "uppmärksammats på att det i nuläget saknas en legaldefinition", vilket "kan utgöra ett hinder för att skapa en anpassad lagstiftning". Herr talman! Jag är besviken över ministerns svar, måste jag säga. Detta är ingen ny fråga och inget nytt problem, utan detta är välkänt och har diskuterats i flera år. Jag är den förste att säga att jag tycker att det är beklagligt att alliansregeringen inte hann med att lägga fram ett sådant förslag under vår tid. Men regeringen har enligt ministerns svar inte för avsikt att återkomma till riksdagen med ett förslag till definition, och det finner jag anmärkningsvärt. Men jag ger ministern en chans till. Kommer regeringen att ta initiativ till en lagstadgad definition för bilpoolsbilar? Herr talman! För den som inte har stött på den här frågan tidigare kan den te sig en aning bagatellartad. Men det är den faktiskt inte. Om man som jag och Moderaterna vill stödja användandet av bilpooler och skapa bättre villkor för dessa är en definition viktig. Det är den för att en definition bland annat krävs för att kommuner ska ha möjlighet att peka ut särskild gatumark för parkering enkom för bilpoolsbilar. Herr talman! Innan vi trasslar in oss i en diskussion om exakt hur vi ska underlätta för bilpooler finns det anledning att nämna några ord om varför det är viktigt. Av Sveriges utsläpp av växthusgaser kommer omkring en tredjedel just från transportsektorn. Under Alliansens tid hände fantastiskt mycket positivt på området. Äntligen fick vi fart på omställningen av den svenska fordonsflottan. Vi såg en miljöbilsboom, att användningen av biodrivmedel ökade och att utsläppen från privatbilismen för första gången understeg 1990 års nivåer. Herr talman! Det är alltjämt så att vägen fram till den av Alliansen uppsatta visionen om en fossiloberoende fordonsflotta 2030 är väldigt lång. Vi måste göra fantastiskt mycket mer. Ett steg på vägen är att underlätta för fler bilpooler. Varför då? Jo, därför att undersökningar och forskning tydligt har visat att bilpooler bidrar både till sjunkande utsläpp och till mindre trängsel. Detta är ett sätt att slå två flugor i en smäll. Vi har ett växande problem i våra växande städer med trängsel, såsom här i Stockholm och i ministerns hemstad Göteborg. Då kan bilpoolerna vara en viktig del. Herr talman! Jag måste ändå fråga ministern: Vad har regeringen för ambitioner när det gäller bilpooler? Vill man skapa bättre förutsättningar för bilpooler att vara en del av bygget av hållbara städer och en del av lösningen på klimatutmaningen? Vi ser att bristen på definition är ett stort hinder. Göteborgs stad, ministerns hemkommun, har under många år jobbat för att få möjlighet att reservera parkeringsplatser just för bilpooler men har gått bet på grund av att det saknas en definition. Kommer regeringen att återkomma till riksdagen med ett sådant förslag?
Herr talman! Jag kan konstatera att vi ännu inte har haft åtta år på oss att leverera i den här frågan. Vi får säkert anledning att återkomma. Det är precis som Johan Hultberg säger. Det är en viktig fråga att få en definition. Precis som i den tidigare interpellationsdebatten handlar det om att vidta åtgärder på en lång rad områden och inte tro att åtgärder bara i det ena eller andra spektrat kommer att ge resultat. Det gäller att hitta väldigt många olika morötter och piskor, lagstiftning, regelverk och möjligheter för att vi ska ställa om transportsektorn, och det behöver gå ganska fort. När det gäller just bilpooler finns det ganska många sorters bilpooler. Det gör att det kan vara svårt att hitta en definition som passar alla. Det finns företag som bedriver det som näringsverksamhet. Det finns små ideella föreningar och en lång rad olika typer av samutnyttjande av bilar. Det man kan konstatera är att bilpoolsbilar har den fördelen att de kan vara mer utnyttjade, det vill säga att de inte står still fullt lika mycket av tiden. Det gör att de inte heller riktigt har samma behov av parkeringsplatser. Man har också möjlighet att förnya bilparken lite oftare om man är fler som står för investeringen, och så vidare. Det ger också förutsättningar att bidra till minskad trängsel. På samma sätt är det viktigt att kunna ha ett regelverk som underlättar för alla åtgärder som bidrar till minskad klimatpåverkan och minskad miljöpåverkan också ur andra aspekter. Det gäller inte enbart klimatfrågor. Det finns utsläpp av partiklar, svavel och en hel del annat som också behöver åtgärdas. För några år sedan arbetade man ganska intensivt med detta. Det var ett antal kommuner som införde gratis parkering för miljöbilar. Sedan har det visat sig inte vara lagligt, men det var ändå i bruk under flera år. Det man tyvärr såg var att man visserligen fick en stor ökning av antalet miljöklassade bilar. Men till slut var städerna nästan igenkorkade eftersom det på varenda tiominutersparkering stod miljöbilar under ganska lång tid. I stadskärnorna kanske biltrafik överlag kanske inte är så önskvärd. När man föreslår åtgärder gäller det att man vidtar åtgärder som bidrar till både minskad trängsel och minskad klimatpåverkan.

Herr talman! Det är alldeles riktigt att det även på detta område krävs en uppsjö av åtgärder för att minska utsläppen från transportsektorn, och i det här fallet framför allt från privatbilismen som vi nu debatterar. Herr talman! Jag kan tyvärr konstatera att den nuvarande regeringen just nu för en politik som snarare tar oss längre från än närmare målet om en fossiloberoende fordonsflotta. Regeringens politik har lett till att det sedan årsskiftet är 20 000 kronor dyrare att köpa laddhybrid, att det är dyrare att ha miljöbil som tjänstebil och att det också är dyrare att tanka förnybara drivmedel vid macken. Nu har regeringen precis i dagarna gått ut med att man har insett att den skattehöjning på etanol och biodiesel som man genomförde i höstas var felaktig och att man backar från den. Tyvärr kommer det misstaget att korrigeras först i augusti enligt regeringens förslag, vilket är olyckligt. Det är också svårt att förstå varför det ska dröja så länge. Vi ser nu att biodrivmedelsmarknaden totalt håller på att kollapsa på grund av regeringens skattepolitik. Därför måste regeringen verkligen skyndsamt agera i frågan. Herr talman! Jag går tillbaka till bilpoolerna. Det är jätteviktigt att skapa bra förutsättningar för bilpooler. De bidrar till att förbättra luftkvaliteten i våra städer tack vare att bilpoolerna i regel använder bättre och nyare motorer och inte sällan el eller laddhybrider. Statistiken är tydlig med att bilpoolsbilar ersätter ett stort antal vanliga bilar. Vissa undersökningar säger att en bilpoolsbil ersätter så många som 30 bilar. Det tror jag är en överdrift. Trafikverket brukar tala om att en bilpoolsbil ersätter åtminstone fem bilar. Det tror jag är en mer korrekt bedömning. Trafikverket har också beräknat hur stora koldioxidutsläppsminskningar som en bilpoolsbil bidrar med och kommit fram till att det i genomsnitt är ungefär ett halvt ton. Det är tack vare att bilpoolsbilarna i regel är nyare, bättre och energieffektivare. Men det är också tack vare att bilpoolsanvändningen leder till att jag som bilist planerar mitt körande bättre. Jag kanske tar en och annan mindre spontan biltur och i större utsträckning cyklar eller åker kollektivt. Det leder helt enkelt till ett minskat bilresande och således till lägre utsläpp. Jag och Moderaterna tror att bilpooler är ett viktigt verktyg i arbetet för hållbarare städer, lägre klimatutsläpp och också för en bättre luftkvalitet. Herr talman! Jag lyfter i min interpellation också upp frågan om differentierade parkeringsavgifter. Kring den frågan problematiserade ministern lite grann i sitt andra anförande. Hon sa att det blev bekymmer när kommunerna lät miljöbilar ställa sig på tiominutersparkeringarna. Jag och Moderaterna tror att vi ska visa tilltro till Sveriges kommunpolitiker. Sveriges 290 kommuner har olika förutsättningar. Det är bättre att vi delegerar beslutsmakten till kommunerna att utforma kloka och bra regler. Det kanske var en dum idé att låta miljöbilar ställa sig på tiominutersparkeringar. Men det jag lyfter fram i min interpellation är en möjlighet att ta ut miljödifferentierade parkeringsavgifter. Det tror jag hade varit ett viktigt verktyg. Jag hoppas att regeringen är beredd att ge kommunerna det verktyget. Det saknar de i dag. Jag ser att min kollega Jesper Skalberg Karlsson nu kommit in i kammaren. Han är från Gotland. Det är en kommun som har försökt att införa miljödifferentierade parkeringsavgifter. Men de har tyvärr fått nej eftersom det är i strid med lagstiftningen. Jag hoppas att infrastrukturministern och regeringen är beredd att åtgärda den lagstiftningen så att det blir möjligt för kommunerna att föra en aktiv politik när det gäller att skapa hållbara städer och transportsystem med lägre klimatpåverkan.
Herr talman! Beskattningen av alternativa drivmedel var inte en del av regeringens skattepolitik på området, vilket jag tror att Johan Hultberg är väl medveten om. EU gjorde bedömningen att det var konkurrenssnedvridande att ha en mer förmånlig beskattning av biodrivmedel än av fossila drivmedel. Apropå den tidigare diskussionen om EU och internationella regelverk är det här ett område där man behöver se över de regler som styr EU:s regelverk i det här avseendet. Vi vill även framgent kunna ha möjlighet att styra med skatter och andra typer av ekonomiska styrmedel. Det vore oerhört olyckligt om EU å ena sidan lägger fram ett krav på medlemsstaterna att ta fram en utbyggnadsstrategi för alternativa drivmedel och å andra sidan gör det omöjligt för medlemsstaterna att med ekonomiska incitament öka marknadsförutsättningarna för dessa drivmedel. Där tror jag alltså att vi är helt överens. Det är positivt att vi nu har fått möjlighet att åtminstone under en period göra som vi vill med den skatten. Jag hoppas också att vi får en mer långsiktig inställning inom EU för att det ska hanteras på det sättet, så att medlemsstaterna får den friheten. När det gäller bilpooler är det inte förbjudet att ha bilpoolsbil i dag. Bilpooler ökar dessutom. Jag håller med om att det skulle underlätta att få en tydligare definition av vad en miljöbil är och hur man legalt ska betrakta den för att man ska kunna styra olika typer av förmåner mot just bilpoolsbilar. Men det är inte på något sätt avgörande för att utvecklingen ska kunna fortsätta. Det har skett en utveckling, och det kommer alldeles säkert att fortsätta ske en utveckling. Jag tror precis som Johan Hultberg att vårt sätt att använda bilen förändras, framför allt i våra större städer. Där ser allt fler att man inte har behov av en bil varje dag. Man åker buss eller tunnelbana eller cyklar - eller vad man nu gör - till jobbet. Sedan behöver man kanske en bil på helgen när man ska åka och storhandla eller hälsa på släktingar. Då har man inte heller behov av att äga en bil på samma sätt. Vi kan nog förvänta oss att den utvecklingen kommer att fortsätta, i synnerhet om vi bygger ut kollektivtrafiksystemen ännu mer, gör det enklare och säkrare att cykla och vidtar en lång rad andra åtgärder. Då är det tveksamt om vi samtidigt ska göra det enklare att använda bilen i våra stadskärnor. Det finns ett behov av att minska bilens klimatpåverkan där bilen är helt nödvändig, det vill säga framför allt i glesbygd. Men i stadskärnorna är det inte bara ett klimatproblem. Där är det ett miljöproblem på andra sätt, det vill säga trängsel och trafiksäkerhetsproblem. Då skulle man kunna använda gatumark på ett betydligt bättre sätt än till parkeringsplatser. I det avseendet tror jag att man behöver arbeta med flera olika instrument för att få mer liveable cities - på ren svenska. Man behöver kanske arbeta på lite andra sätt än att förenkla för bilar att parkera i staden.
Herr talman! Det handlar om att underlätta för bilpooler att parkera, på bekostnad av vanliga bilar. Vi vet att en bilpoolsbil i regel ersätter åtminstone fem vanliga bilar. Således leder det till mindre trängsel här i Stockholm, Göteborg eller Malmö och andra snabbväxande städer såsom min egen, Europas grönaste stad Växjö. Jag tycker att detta är en viktig fråga och någonting som regeringen borde agera på. Ministern försvarade sig lite i sitt första inlägg med att regeringen inte har haft åtta år på sig att återkomma till riksdagen med en definition. Det är alldeles riktigt. Men regeringen har mycket material på sitt bord, tack vare de initiativ som alliansregeringen tog. Vi vet att FFF-utredningen, Fossilfrihet på väg , innehåller tankar om hur man kan underlätta för just bilpooler. Tyvärr fastnar det ofta på grund av avsaknad av en definition. Om vi ska kunna gå vidare med att underlätta för parkeringar eller ändra skattereglerna, förmånsbeskattningar och allt möjligt, krävs det en definition för att vi ska kunna veta vilka bilar vi vill underlätta för. Vad som är en bilpoolsbil är, som ministern säger, inte alldeles givet. Därför behövs en definition. Vi ser en snabb utveckling på området, inom delningsekonomin, med Uber och olika former av bildelningstjänster och samåkning. Var går gränsen mellan en bilpool och att jag och ministern helt enkelt gör upp om att samåka? Det är inte alldeles självklart. Det behövs en definition. Regeringen måste ta ett sådant initiativ. Herr talman! Vi har många bollar i luften. När det gäller skatten var det inte EU som sa till Sverige att höja skatten. Det var regeringens tolkning av statstödsreglerna som gjorde att man lade fram förslag. Den tolkningen var felaktig. Jag är glad över att regeringen kryper till korset och erkänner sitt misstag. Jag kan tyvärr konstatera att det har fått förödande konsekvenser. Jag uppmanar regeringen att försöka agera mer skyndsamt än att vänta med en skatteförändring till augusti. Vi ser nämligen att drivmedelsmarknaden håller på att kollapsa.
Herr talman! Vi har redan konstaterat att det krävs många olika åtgärder på det här området. Regeringen vidtar också många olika åtgärder. Vi satsar 1,2 miljarder mer per år på järnvägsunderhållet plus ytterligare 100 miljoner per år för järnväg i landsbygd. Det gör det möjligt för fler att lita på att tågen kommer i tid. Det gör i sin tur så att pendling med tåg blir mer attraktivt. Vi har infört stadsmiljöavtal där staten kan medfinansiera kollektivtrafiklösningar, vilket också bidrar till ökat bostadsbyggande. I Sverigeförhandlingen, som har nämnts tidigare, förhandlar man om kollektivtrafiklösningar i våra storstadsregioner. Vi har en ny och något skarpare miljöbilsdefinition som gör så att priset på elbilar, som tidigare har varit högt, faktiskt har kommit ned en bit. Då får fler möjlighet att efterfråga det som är den renaste - så här långt i alla fall - formen av miljöbil. Vi utreder vägslitageskatt. Och vi utreder bonus-malus-system. Vi har en lång rad åtgärder för att sammantaget få en utveckling mot en bättre klimatanpassad fordonsflotta i Sverige. Till det ska läggas det klimatinitiativ som kallas Klimatklivet. Där kan bland annat kommuner få stöd för att bygga fler laddstationer för elbilar. Det pågår alltså väldigt mycket på området. Jag tror att vi kommer att behöva göra ännu mer. Parkeringar och bilpoolsbilar är naturligtvis en del i det arbetet. Vi ska verkligen inventera varje område för att vi 2050 ska ha noll fossila utsläpp i Sverige.